Den socialdemokratiska gruppen i skatteutskottet har inte ansett sig kunna tillstyrka den del av regeringens förslag där man avser att förlänga tiden för skattemässig förlustutjämning för aktiebolag och ekonomiska föreningar. Som framgår av betänkandet innebär regeringens förslag en förlängning av denna tid från sex till tio år. Motivet för en sådan förlängning anges vara att ett antal företag på grund av det ansträngda läget inte skulle kunna utnyttja sin rätt till förlustutjämning under den föreskrivna sexårsperioden. I den motion som ligger till grund för vår reservation har vi erinrat om att åren 1974 och 1975 var mycket goda vinstår för de flesta företagen med åtföljande goda möjligheter till resultatutjämning. Många företag hade då bruttovinster, som gav utrymme för maximala av och nedskrivningar. Eftersom förlusterna i huvudsak måste hänföras till tiden efter år 1975 återstår dessutom alltjämt huvudparten av den tid som gäller för rätten till förlustutjämning, alltså sex år. Vi har också i motionen och i reservationen påtalat att en förlängning av tiden för enbart aktiebolag och ekonomiska föreningar skulle innebära att dessa skatteregler skulle bli olika för olika typer av företag. Aktiebolag och ekonomiska föreningar skulle få gynnsammare regler än mindre företag, och det är, enligt vår mening, oriktigt från principiella utgångspunkter. Vi har ju alltid hävdat att skattereglerna så långt möjligt bör vara konkurrensneutrala. Det finns således, enligt vår mening, inte tillräckligt starka skäl för att göra den ändring som nu föreslås av regeringen och som tillstyrkts av skatteut skottets majoritet. Vi har därför i vår reservation yrkat på att sexårsregeln - skall gälla även i fortsättningen.

Herr talman! I vår motion yrkar vi avslag på regeringens förslag om ytterligare tid för förlustutjämning. Regeringens politik har från första stund gått ut på att överföra skattebördorna i än högre grad på de lönearbetande och underlätta för kapitalisterna. Vänsterpartiet kommunisterna accepterar inte en sådan politik. | | Vi har i flera motioner i stället angivit alternativ, som visar hur ett skattesystem skall se ut. Ett skattesystem som underlättar för den lönarbetande klassen och som tar ifrån dem som i dag på olika sätt undandrar sig beskattning, lagligt eller olagligt. Den djupa kapitalistiska kris som landet befinner sig i vill borgarregeringen försöka lösa med att ytterligare underlätta kapitalisternas profitjakt. Det är en politik som drabbar de människor i samhället som har det sämst. All företagsamhet skall så mycket som möjligt befrias från skyldigheter — det tycks vara mottot i kanslihuset. Sänkning av arbetsgivaravgifter, indexreglering av skatteskalorna, höjning av momsen, minskning av livsmedelssubventionerna m.m. — allt i syfte att försämra för den stora delen av människorna, för barnfamiljerna, pensionärerna och det stora flertalet av lönarbetarna. Sänkning av dessas standard till förmån för ytterligare vinstmöjligheter och skatteflykt för ett fåtal — detta är den beska medicin som kapitalets springpojkar bär fram. Vpk föreslår en helt annan medicin för att lösa krisen. Den har till syfte att i förlängningen få slut på dessa ständigt återkommande och fördjupade kriser. En politik i arbetarklassens tjänst innebär inskränkningar i storfinansens möjligheter till utsugning av människor och spel med samhällets ekonomi. Den oordning som detta system utgår från tjänar endast de kapitalstarka. Detta system tjänar dem som utnyttjar andra för sin egen vinning. Det tjänar dem som utsuger andra och därigenom -— förutom kapital — också erhåller makt över samhällsapparaten. En ökning av förlustavdragens tidsmarginaler från sex till tio år är ett led att tjäna dessa utsugare. Det är ett led i skapandet av ännu fler tillfällen för de redan besuttna att skatteflykta. För en del år sedan togs ett beslut på en LO-kongress att utreda möjligheterna att genom fonder komma åt en del av kapitalbildningen i företagen. Syftet var då att försöka begränsa kapitalisternas rörelsemöjligheter. Debatten om detta ökade när de s.k. övervinsterna blev aktuella i storföretagen. ”Övervinster” är ett konstigt begrepp, men det syftar helt enkelt på en ovanligt stor vinst. Under de rekordår som storfinansen då hade kom inget förslag om förkortning av eller inskränkning i förlustutjämningen, men när kapitalismen är i kris skall olika åtgärder till för att garantera de privata kapitalintressena profiter. Då tar man också tillfället i akt att i De tre skatteutredningar som lagt fram sina betänkanden under fjolårets sista månader ger inte heller några förslag om skärpningar eller förändringar av kapitalets rörelsefrihet. När den nya regeringen trädde till sade den i regeringsförklaringen att privat och statlig maktkoncentration skall motverkas. Vad har det blivit av denna utfästelse? Ingenting. För oss kommunister framstod det talet som lika falskt som centerns kärnkraftslinje. Ni gav tomma löften. Politiken har i stället under snar ett och ett halvt år visat att meningen med valfläsket var precis den motsatta. I stället för lättnader för kapitalet, och då framför allt storfinansen med huset Wallenberg i spetsen, måste skärpningar till i skattesystemet och ett radikalt nytt skattesystem utformas — ett skattesystem som i stället skapar rättvisa åt människorna och ett slut på fåtalets maktmissbruk. Det är av den orsaken som vi avstyrker denna del av regeringspropositionen. Jag yrkar därför bifall till reservationen, vars yrkande innebär avstyrkande på samma punkt som vi avstyrker i vår motion 976.

Herr talman! I den proposition som vi nu behandlar framläggs tre olika förslag. Däremot har — som har verifierats från denna talarstol — motioner väckts i anledning av det tredje avsnittet med förslag om förlängning från sex till tio år av den period, inom vilken aktiebolag och ekonomiska föreningar har rätt att göra förlustutjämning. Tommy Franzén och Tage Johansson har här talat för avslag på regeringens förslag i den delen. Regeringens förslag grundar sig på att det i nuvarande ansträngda läge finns företag i flera branscher som löper påtaglig risk att inte kunna utnyttja rätten till förlustutjämning under den föreskrivna sexårsperioden. Det gäller ofta relativt nystartade företag som haft stora initialkostnader under de närmast föregående åren och som på grund av rådande lågkonjunktur inte uppnår lönsamhet så snart som normalt hade kunnat påräknas. Det kan också antas, anför regeringen i sin proposition, att företag i utsatta branscher i år och under de närmast följande åren redovisar förluster som inte hinner utnyttjas under sexårsperioden. I många fall kan det ha stor betydelse för företagens framtida utveckling att förlustavdraget inte går förlorat. Självfallet torde det som reellt underlag för regeringens bedömning i det fallet finnas erfarenheter från konkreta fall i verkligheten. En utvidgning av möjligheterna att utnyttja rätten till förlustavdrag kan i många fall avsevärt öka företagens ekonomiska stabilitet och utveckling och dess förutsättningar att fortsätta sin verksamhet och därmed också ge fortsatt sysselsättning. Administrativt är det också relativt enkelt att göra denna förlängning, eftersom deklarationer från aktiebolag och ekonomiska föreningar redan med nu gällande bestämmelser förvaras under längre tid än deklarationer från enskilda företag. Tage Johansson har yrkat bifall till den reservation som är fogad vid utskottsbetänkandet. I reservationen omnämns exempelvis att de goda åren 1974 och 1975 för de flesta företag gav så stora vinster, att den nuvarande perioden för rätt till förlustutjämning inte utgör något problem för dem just nu. Till det kan väl sägas att alla företag inte hade möjlighet att skapa reserver under de åren. Men de förluster som reservanterna ändå erkänner har uppkommit 1975 och 1976 är som bekant betydande. I reservationen hävdas att man ändå har fyra år på sig för att utjämna de förlusterna. Men med hänsyn till den utveckling som vi nu kan förutse under 1978 och framöver kan företagen knappast räkna med att hinna utjämna dessa förluster under de fyra kommande åren. Det är mycket stor risk för att så inte kommer att ske, och jag tror därför att propositionens och utskottets mening är riktig. Jag kanske här skall säga till Tommy Franzén att jag inte har anledning att gå in på den principiella diskussion som han tog upp om skatteproblematiken och företagen. Jag vill dock bestrida att en sådan åtgärd som vi nu diskuterar skulle leda till en övervältring av kostnader på de anställda; tvärtom hävdar jag — och jag har stöd för den meningen hos många av de anställda — att om man kan ge företagen ökad ekonomisk stabilitet och möjligheter att utvecklas är det också den bästa garantin för de anställdas trygghet. I en annan motion, som har väckts av Erik Hovhammar och där f. ö. jag finns med bland undertecknarna, har på denna punkt föreslagits att förlustutjämningsperioden skulle förlängas till tio år även för fysiska personer som driver jordbruk eller rörelse. Motiven är att bestämmelserna för företag bör vara likformiga, oavsett om företagen drivs i olika företagsformer, samt att det inte kan uteslutas att det finns behov av längre utjämningsperiod även för företag som drivs som enskild firma eller handelsbolag. Utskottet har dock ansett att detta skulle medföra stora administrativa svårigheter. Det skulle då erfordras antingen att man införde krav att taxeringsmaterialet skulle förvaras i tio år även för sådana företag — vilka är ganska många — eller också att man införde en möjlighet att fastställa förlusternas storlek innan deklarationerna förstörs. Detta är en stor administrativ apparat. Dessutom synes det enligt utskottets mening vara tveksamt om det finns så stort reellt behov av förlustutjämning för längre period att 6 år hos företag som drivs som enskild firma, men utskottet har uttalat att frågan bör omprövas, om sådana behov skulle uppstå. I samma motion har också yrkats på en utredning om fåmansföretagens rätt att utnyttja förlustavdrag med översyn av de bestämmelser som säger att samma personer skall ha ägt samtliga aktier eller så gott som samtliga aktier vid såväl förlustårets ingång som vid utgången av det år då förlustavdrag yrkas. I avvaktan på utredningens resultat föreslås i motionen att dispensmöjlighet från nämnda regler införs i vissa fall. Utskottet vill inte förneka att det i enstaka fall vid ägarbyten kan förefalla rimligt att förlustavdrag får utnyttjas. Man är dock inte beredd att utan närmare utredning tillstyrka den föreslagna provisoriska ändringen enligt motionen utan förutsätter att frågan prövas i samband med ställningstagandena till företagsskatteutredningens förslag. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets förslag. Herr talman! Johan Olsson vill inte gå in i någon principdiskussion. Jag har förståelse för att en centerpartist aktar sig noga för det i dagens läge! Han sade att det beträffande koncernbidragen inte föreligger några delade meningar. Jo, det gör det, även om man kanske inte vid alla tillfällen framför dem i form av motioner. Vi har bedömt frågan så, att man inte kan komma åt den verkliga kärnfrågan, oavsett om vi behåller nuvarande system eller om vi inför den förändring som nu föreslås av regeringen. I det läget har vi inte framlagt någon motion. Däremot har vi inte samma uppfattning som centerpartiet och övriga borgerliga partier i den här frågan. I stället har vi i flera andra motioner lagt fram alternativ till ett annat skattesystem med förslag till hur det skall utformas, och i ett sådant alternativ finns inte det här förslaget med. Beträffande den principiella diskussionen, som Johan Olsson av förklarliga skäl inte ville gå in på, är det ju så, att även en förlängning av förlustavdragsperioden från sex till tio år gör att man underlättar för företagen när det gäller skatterna. Minskar vi skatterna i ena ändan, så måste vi naturligtvis skaffa fram skatter i andra ändan, och då blir det de anställda som drabbas — inte bara anställda i de företag som kan komma i fråga för förlustutjämning utan också övriga anställda. Johan Olsson berörde tryggheten i anställningen, och det kan naturligtvis vara intressant. För tryggheten i anställningen tror jag inte det är någon större skillnad om man ändrar mellan sex och tio år när det gäller förlustutjämning. Tryggheten i anställningen finns bara inte i det rådande systemet.

Men den företagsekonomiska bedömningen borde helt naturligt inte få ligga till grund för beslut om huruvida man skall upprätthålla produktionen. Det måste ju vara en samhällscekonomisk bedömning, ett behov hos människorna, vilken skall vara styrande och inte en privat spekulation. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Lagutskottet har under ett par månaders tid haft att ta ställning till resultatet av ett verkligt avancerat rättsligt samarbete ute i världen. Detta samarbete har gillt en revision av patenträtten. Det har ju också resulterat i en mycket omfattande proposition, som jag förutsätter att kammarens ledamöter inte har läst. En stark drivfjäder bakom de internationella ansträngningarna på området har varit önskemålet om att reducera de stora balanser av patentansökningsärenden som uppstått i de nationella europeiska patentverken. Ett annat mål har varit att skapa en patenträttslig ordning där kostnaderna för att uppnå patentskydd för en uppfinning i flera stater är väsentligt lägre än vad som nu är fallet. Konventionsarbetet har främst inriktats på att åstadkomma en förenkling av den internationella patentadministrationen, bl.a. genom eliminering av det dubbelarbete som nu utförs när patent söks för samma uppfinning i flera stater. Enligt lagutskottets uppfattning bör Sverige nu tillträda de två första konventionerna. Fanslutning därtill bör bl.a. vissa ändringar och tillägg göras i patentlagen. Jag vill nämna att marknadspatentkonventionen har tillkommit främst med tanke på EG-staterna och inte är aktuell att tillträda för svensk del. Utskottets ställningstagande innebär att utskottet anser att propositionen 1977/78:1 bör bifallas i alla delar. Med hänsyn till den stora betydelse ett konventionstillträde kommer att ha för det svenska patentväsendet kan det vara lämpligt att ge en kort bakgrund till det internationella samarbetet på området. Det patenträttsliga samarbetet har sedan slutet av 1800-talet till stor del ägt rum inom ramen för den s.k. Pariskonventionen av år 1883. Syftet med denna konvention, vilken Sverige tillträdde redan år 1885, har varit att minska skillnaderna mellan medlemsländernas nationella patentlagstiftning. I viss utsträckning har man också lyckats härmed. Djupgående olikheter beträffande utformningen av patenträtten förekommer dock fortfarande medlemsstaterna emellan. Möjligheterna att inom Pariskonventionens ram få till stånd en harmonisering av den internationella patenträtten har nämligen visat sig vara små, bl.a. beroende på att antalet medlemsstater är mycket stort och att de sinsemellan står på mycket olika utvecklingsnivå. Under 1960-talet uppkom vidare i Aertalet curopeiska patentverk samt i de amerikanska och japanska patentverken besvärande stora balanser av icke prövade patentärenden. Som exempel kan nämnas att antalet icke avgjorda ansökningar i det japanska patentverket vid utgången av år 1970 var 810 000. Även för det svenska patentverket var situationen bekymmersam. Antalet oprövade ärenden uppgick här i början av 1970-talet till ca 55 000. Det fortsatta revisionsarbetet, som alltså resulterat i de tre tidigare nämnda konventionerna, har i huvudsak ägt rum utanför Pariskonventionens ram. Sverige har deltagit mycket aktivt i arbetet. En följd av denna insats är att det svenska patentverket på olika sätt erhållit en jämfört med övriga staters patentverk förmånlig ställning inom ramen för samarbetskonventionen och den europeiska patentkonventionen. De svenska förhandlarna har vidare Genom samarbetskonventionen bildar de fördragslutande staterna en union för samarbete i fråga om handläggning av patentansökningar. Konventionen syftar till en centralisering av prövningsförfarandet och ställer upp regler för ansökningens form och innehåll. Den nödvändiggör däremot inte några ändringar i den materiella patenträtten i de fördragslutande staterna. Den som är medborgare i fördragslutande stat skall kunna söka patent genom att inge ens.k. internationell patentansökan. Den skall granskas av en internationell nyhetsgranskningsmyndighet. Till sådan myndighet kan utses nationell patentmyndighet eller internationell organisation, som har minst 100 heltidsanställda granskare. I första hand kommer patentmyndigheterna i Japan, Sovjetunionen, Sverige och USA samt det blivande europeiska patentverket i Miänchen att utses till sådan myndighet. Jag kan nämna att det svenska patentverket i dag har ca 180 granskare och därför mer än väl fyller kravet på att kunna vara internationell nyhetsgranskningsmyndighet. Dessa myndigheter kan också, om sökandena begär det, pröva om den uppfinning som patentsöks är ny, har uppfinningshöjd och kan tillgodogöras industriellt, dvs. om alla förutsättningar för att erhålla patent är uppfyllda. Det måste här understrykas att resultatet av dessa granskningar av de internationella myndigheterna inte är bindande för de nationella patentverken. Resultatet av den internationella granskningen skall nämligen tillställas den nationella patentmyndigheten i varje stat där patent önskas, och det är denna myndighet som har att bevilja eller avslå patentansökningen med utgångspunkt i resp. lands nationella patenträtt. Det centraliserade granskningsförfarandet syftar alltså främst till att underlätta de nationella patentmyndigheternas fortsatta handläggning av ansökningen. Det får dock förutsättas att resultatet av den internationella granskningen i allmänhet kommer att bli utslagsgivande för de nationella patentverken. Den europeiska patentkonventionen innehåller regler om ett mera långtgående patentsamarbete än samarbetskonventionen. En europeisk patentorganisation bildas, bestående av ett europeiskt patentverk under ledning av ett förvaltningsråd. Organisationens uppgift är att meddela s.k. europeiska patent för de stater som tillträtt konventionen. Konventionen inskränker dock inte de fördragsslutande staternas rätt att ha egna patentverk som meddelar patent för vederbörande stat. Det europeiska patentverket skall ha sitt säte i Mänchen, med filialer i Haag och Västberlin. De europeiska patenten tillkommer alltså genom ett förfarande som är fristående från de nationella patentlagarna. Däremot skiljer sig de rättsliga verkningarna i en medlemsstat av ett curopeiskt patent inte från den rättsverkan som inträder för ett nationellt patent i den staten. Om fråga uppkommer i Sverige om t.ex. ogiltighet av ett europeiskt patent eller om patentintrång, bedöms således frågan med utgångspunkt i svensk Det skulle föra för långt att här närmare redogöra för innehållet i de båda konventionerna. Lagutskottet har, som jag tidigare anfört, ansett att Sverige bör tillträda dessa. I båda fallen gäller, att den stora majoriteten av remissinstanserna varit eniga om att ett konventionstillträde skulle medföra övervägande fördelar för såväl uppfinnare och företag som för det svenska patentväsendet som helhet. Som framgår av lagutskottets betänkande delar utskottet denna uppfattning. Beträffande samarbetskonventionen ligger fördelarna i öppen dager. Detta gäller framför allt de ekonomiska verkningarna för dem som söker patent och verkningarna för det svenska patentverket, som ju förutsätts bli s.k. PCT myndighet. Jag hänvisar till vad utskottet i denna fråga anfört på s. 46 f. i betänkandet. Från uppfinnarhåll har man inför utskottet anfört att konventionen i ett hänseende försämrar uppfinnarens ställning, nämligen när det gäller rätten att få sitt namn nämnt från början i en internationell patentansökan. Enligt svensk rätt kan sökanden, så fort en patentansökan är ingiven, föreläggas att uppge uppfinnarens namn om detta inte redan är angivet. Enligt samarbetskonventionen skulle det i vissa fall kunna dröja två år eller t.o.m. längre tid innan uppfinnarens namn nämns i samband med en internationell patentansökan, även om sökanden angivit att han avser att fullfölja ansökningen till det svenska patentverket. Utskottet håller i betänkandet med om att detta förhållande kan vara till nackdel för uppfinnaren. Frågan om uppfinnarens namn är dock, som utskottet framhållit, i detta sammanhang inte så tungt vägande att den bör föranleda att ett tillträde till konventionen uppskjuts eller att någon ändring i patentlagen bör göras på denna punkt. Jag vill emellertid framhålla att utskottet i sitt betänkande — se närmast s. 56 — särskilt understryker att om samarbetskonventionens regler i det nu aktuella hänseendet visar sig få allvarliga konsekvenser för uppfinnarna, bör frågan om hur uppfinnarskyddet skall utformas i patentlagen tas upp till ny prövning. I anslutning härtill vill jag påpeka att utskottet i full enighet och med anledning bl.a. av tre motioner har föreslagit att en utredning tillsätts med syfte att se över de straffrättsliga och processuella reglerna i patentlagen. Förslaget är tillkommet främst mot bakgrund av önskemålet att förstärka särskilt de ”små” uppfinnarnas och de mindre företagens ställning i patenträttsligt hänseende. Frågan om Sverige nu bör tillträda även den europeiska patentkonventionen har utskottet ansett vara något mer svårbedömd. Tveksamheten gäller närmast spörsmålet om vilka konsekvenser ett tillträde skulle få för det svenska patentverkets framtid. Eu av syftena med den europeiska patentkonventionen har, som jag nämnt, varit att rationalisera den europeiska patentadministrationen. Det ligger i sakens natur att en sådan rationalisering på ett eller annat sätt kommer att gå ut över de nationella patentorganens ställning. Från framför allt visst fackligt håll och från patentombudens sida har farhågor yppats för att patentverkets arbetsbelastning skulle minska så mycket att antalet granskare vid pateniverket så småningom skulle gå ned till under 100. Detta skulle bl.a. få till följd att patentverket skulle förlora rätten att utgöra s.k. PCT-myndighet. Vidare skulle verkets möjligheter att ge önskvärd service åt uppfinnare och företag kunna försämras. Utskottet — liksom tidigare patentpolicykommittén i sina betänkanden och departemcentschefen i propositionen — har ingående övervägt vilka följder ett tillträde till konventionen får för patentverket. Enligt utskottets mening ter sig dock farhågorna angående patentverkets framtid något överdrivna. Alla antaganden om verkets framtida personalbehov är naturligtvis osäkra, och i de olika bedömningarna har patentverkets behov av patentingenjörer år 1985 varierat från ca 80 till drygt 150. Enligt de sista av de beräkningar som redovisats för utskottet av företrädare för justitiedepartementet borde det i själva verket finnas ett icke oväsentligt behov av att nyrekrytcra arbetskraft om båda konventionerna tillträds. I betänkandet pekar utskottet på att det f.n. i genomsnitt tar fyra år att handlägga ett patentärende och att ärendebalansen uppgår till ca 50 000. Arbetet med att nedbringa denna alltför störa balans torde kräva stor personal. Mot bakgrund av det anförda har ett enigt utskott ansett att man inte behöver frukta att omställningssvårigheter skall uppkomma för patentverkets personal, om Sverige tillträder den europeiska patentkonventionen. — s. 49 i betänkandet. Jag vill dock med skärpa understryka att om det skulle visa sig att ett tillträde — mot förmodan — skulle medföra allvarliga konsekvenser för patentverket eller dess anställda, åtgärder ovillkorligen måste vidtas i syfte att undanröja sådana verkningar. I betänkandet ger utskottet exempel på åtgärder som kan vidtas i en sådan situation. Utskottet förutsätter att regeringen noga följer utvecklingen och gör de ingripanden som kan bli erforderliga. Det är enligt min uppfattning av väsentlig betydelse att man slår vakt om patentverkets ställning i framtiden och därmed också tillförsäkrar verket möjlighet att ge service åt näringsliv och uppfinnare i samma utsträckning som hittills. I synnerhet gäller detta för företag och uppfinnare med små ekonomiska resurser. Denna grupp torde nämligen i högre grad än stora företag vara beroende av att ha ett väl fungerande nationellt patentverk.

Med det anförda yrkar jag bifall till lagutskottets betänkande på alla

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisternas riksdagsgrupp har en annan mening i denna fråga än utskottet. Det gäller punkten om tillträdet till den europeiska patentkonventionen. Vpk anser inte att riksdagen skall godkänna detta så som det nu föreligger. Biträder man denna konvention överlämnar man ett avsnitt av svenska befogenheter åt en utländsk instans. En del av det som förut kunnat kontrolleras inom Sverige kommer då under inflytande av utländska intressen. Är detta då en fördel eller en fara för det svenska folkflertalets intressen? Det är den frågan man måste ställa sig. Men utskottet går inte in på den saken. Det redovisar ingen bedömning av denna maktpolitiska aspekt. Man konstaterar bara, i stort sett utan argumentering, att det skulle vara fördelaktigt för Sverige att biträda den europeiska överenskommelsen. Enligt vpk:s mening är detta både ett överslätande sätt att behandla frågan och en saklig tvivelaktighet. Biträder Sverige konventionen får en myndighet utomlands rätt att meddela patent som blir giltiga också i Sverige. Denna utländska myndighet kommer att stå i nära förhållande till de stora ekonomiska intressegrupper, de stora finansgrupper och monopol som behärskar ekonomin i EG-länderna. Dessa intressen kan alltså utnyttja det europeiska patentet till att skaffa sig fördelar i Sverige på svenska intressens bekostnad. Inte minst är faran uppenbar för att utländska monopol genom taktiskt betingade massansökningar hämmar och försvårar självständiga forskares och uppfinnares rörelsemöjligheter i Sverige. Några möjligheter att genom lagstiftning i Sverige förhindra sådant missbruk finns i praktiken inte. Detta är med andra ord i rättsligt hänseende ett steg in i den curopeiska ekonomiska gemenskapen. Vi kan från vpk:s sida inte se att det är ett svenskt intresse att bereda EG monopolen större tillträde till Sverige än nödvändigt. Tvärtom kräver behovet av en självständig forskning. som kan förnya svensk produktion efter samhällsekonomiska principer i det nationella intresset, folkflertalets intresse, att Sverige självt behåller greppet över patentområdet. När det t.ex. har gällt att binda Sverige till internationella sanktioner mot reaktionära regimer i världen — då har svenska regeringar vanligtvis varit ganska tröga och gärna dragit sig undan en sådan bindning. När det nu gäller internationella överenskommelser, som uppenbart gynnar västeuropeiska monopol, då visar sig samarbetsviljan räcka för att uppge det nationella inflytandet över viktiga delar av patentväsendet och att t. 0. m. påskynda processen, så att detta uppgivande skall kunna ske så snabbt som möjligt. Från vpk:s sida kan vi inte annat än konstatera det inkonsekventa och partiska i sådana motsägelsefulla ställningstaganden.

Herr talman! De invändningar som Jörn Svensson för vpk-gruppens räkning nu anfört har vi ingående prövat i lagutskottet i samband med behandlingen av dessa frågor.

Jörn Svenssons farhågor för att vi skulle komma att stå under inflytande av monopolföretag i Västeuropa är icke sakligt grundade enligt utskottets bedömning. Vi kan inte heller inse att detta steg in i EG-sammanhanget innebär en försämring för nämnda svenska intressen. Tvärtom har vi bedömt detta inträde som positivt för svenska företagarintressen och för svenska uppfinnare. Herr talman! Jag vill med detta vidhålla yrkandet om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Nu är nog Ivan Svanström ute på litet svag is. Han säger att utskottet ingående har prövat de invändningar som jag förde fram. Men denna prövning förbigår man med tystnad i betänkandet. Där saknas varje övervägande om de maktpolitiska aspekterna på detta steg in i den europeiska ekonomiska gemenskapens rättsliga system. Det finns inga principiella överväganden redovisade om denna djupare aspekt på frågan. Man redovisar inte heller några överväganden om vilka situationer som kan uppstå, när utländska intressen genom en utländsk instans, som de sannolikt har ett kontrollerande inflytande över, kan lägga beslag på patenträttigheter, som skall vara giltiga här i Sverige. Det saknas också bedömningar av vilka konsekvenser detta kan leda till och vilka konsekvenser det kan få för den självständiga forskningen i Sverige,. den självständiga produktutveckling som är av så stor betydelse för svenska produkters möjlighet att hävda sig. Vi vet att Sverige, sannolikt i väldigt hög grad framöver, måste förnya sitt sortiment av produkter. Produktionen måste läggas över från tunga traditionella produkter till helt nya typer av produkter. Det måste enligt vår mening uppenbart kräva ett fast grepp över möjligheterna att få burskap för svensk räkning för den typen av produkter och ett så starkt nationellt självständigt grepp som möjligt över svensk patenträtt. Om man bryter upp detta genom att ge en utländsk instans, kontrollerad av stora utländska ekonomiska intressen, möjlighet att ta sig in på detta område, riskerar man att allvarligt skada förnyelsen av den svenska forskningspolitiken samt förnyelsen av den teknologiska utvecklingen och produktutvecklingen här i landet. Dessa faror går utskottet och Ivan Svanström inte alls in på. Om man nu så djupgående och allvarligt har prövat dem, borde man ha kunnat ägna några rader åt dessa aspekter. Låt mig sedan, herr talman, ställa ett par raka frågor till Ivan Svanström.

Anser Ivan Svanström att detta är ett steg in i ett samarbete med EG som skall följas också av andra steg? Har Ivan Svanström några synpunkter på vart utvecklingen kommer att leda, om man gång på gång skall ta sådana ytterligare steg in i samarbetet med en speciell gruppering av stater med specifika intressen?
Herr talman! Om Jörn Svensson anser att jag är ute på svag is så tycker jag — om Jörn Svensson eventuellt vill höra på — att han ser spöken på ljusa dagen. Den liknelsen är ungefär lika bärande som den om den svaga isen, Jörn Svensson. Vårt betänkande innehåller inte några överväganden om maktpolitiska intressen och djupare aspekter. Det är helt riktigt, Jörn Svensson. Sådana tycker jag inte ligger inom ramen för de bedömningar som ett specialutskott såsom lagutskottet skall göra. När det gäller angelägenheten av att produktutvecklingen i Sverige kan främjas på alla händer delar jag Jörn Svenssons uppfattning, eller också delar Jörn Svensson min — vilket som helst. I varje fall är det angeläget att allt görs för att vårt lilla land skall få ett större underlag att arbeta från än det egna riket utgör. Det är helt klart att varje innovatör måste vara angelägen om att få en så stor marknad som möjligt för exploatering av sina kommande uppfinningar. Därför, Jörn Svensson, menade jag att det som vi nu har gått in för är något positivt från företagens, det svenska näringslivets och de svenska uppfinnäarnas synpunkter. Man lämnar över inflytandet till en utländsk instans, säger Jörn Svensson. Ja, det är riktigt i viss mån i det här fallet. Det är också detta som är anledningen till den tekniska behandling av frågan som jag förutsätter kommer att ske. Men det är inte sant att vi överlåter allt inflytande. Sverige kommer att ha möjligheter att påverka de olika åtgärder som skall företas i samband med den europeiska patentkonventionens omsättande i praktiken. Vad sedan gäller de två s.k. raka frågor som Jörn Svensson har riktat till mig så vill jag säga för det första att jag vid detta tillfälle inte har anledning att för centerpartiets vidkommande gå in i en bedömning av om utskottets ställningstagande är förenligt med våra i övrigt klara ståndpunkter när det gäller förhållandet till EG. För det andra kan jag inte inse att jag här skall kunna bedöma om det utskottet nu föreslår skall betraktas som ctt steg in i EG, vilket sedan skall följas av andra steg. Jag hade inte tänkt mig att det skulle behöva ställas sådana frågor i anslutning till ett ganska harmlöst förslag om rationalisering av patenträtten.

Herr talman! Har man haft sina tvivel förut, så måste jag säga att de blir inte mindre när man hör Ivan Svanström. Han vill över huvud taget inte diskutera det större sammanhang i vilket den här frågan ingår. Han säger: Nu tar vi det här harmlösa steget, och vi bryr oss inte om att sätta det i samband med andra små harmlösa steg som tillsammans kan leda fram till en viss utveckling. Den aspekten vill herr Svanström inte diskutera, och nog är det en något lättvindig inställning när det gäller samarbetet med en sådan maktpolitisk kombination som EG. Herr Svanström vill inte diskutera vid det här tillfället huruvida en sådan här samarbetsfråga har att göra med partiernas inställning till neutralitetspolitiken. När vill herr Svanström då diskutera detta? Om han över huvud taget inte vill se något samband mellan vår utrikespolitiska linje och den här typen av samarbetsfrågor, när i all världen skall han då diskutera det? Han reducerar hela saken till en teknisk fråga och bryr sig inte om att tala om vad den verkligen är, nämligen en politisk fråga, en maktpolitisk fråga. Sedan vänder ju herr Svanström fullständigt på klacken i sitt andra inlägg jämfört med det första. I det första inlägget påstod han att man hade prövat alla de olika aspekter som jag hade tagit upp i mitt inledningsanförande. För att krypa undan det hela säger han i sitt andra inlägg att lagutskottet inte har haft någon anledning att pröva de politiska aspekter som jag tar upp. Plötsligt har man inte haft någon anledning att göra det! Som om det inte skulle ankomma på ett lagutskott att anlägga politiska och principiella aspekter på en fråga som rör uppgivandet av svenska legala befogenheter och överlämnande av dessa i händerna på en utländsk instans. Det må väl ändå vara en principiellt så viktig sak att ett lagutskott har all anledning att ta upp detta. Annars uppstår ju just det läge som herr Svanström uppenbarligen av taktiska skäl vill framkalla, nämligen att alla sådana här samarbetsfrågor reduceras till tekniska frågor som juristerna skall syssla med, som blir av inomparlamentarisk karaktär och inte berör de större maktpolitiska aspekter som är av intresse för folkflertalet. Här gäller det den grundläggande inställningen till den svenska suveräniteten och till svenska instansers möjligheter att påverka förhållandena i vårt land och hävda Sveriges ekonomiska och poliuska självständighet gentemot de stora västeuropeiska monopolen. Dessa monopol kommer att få ökat spelrum genom att de kan använda en utländsk instans för att skaffa sig patentfördelar här i landet, utan att någon svensk instans och utan att Sveriges riksdag kan ha ett ord att säga därom.
Herr talman! Det är ju alltid i lika hög grad uppmuntrande som utsiktslöst att diskutera med Jörn Svensson. Jag har aldrig tidigare märkt att Jörn Svensson har en särskilt avog inställning mot internationella utflykter, i varje fall inte om de går i en viss riktning. Och jag har i det här sammanhanget anledning att energiskt hävda att inte minst Sovjetunionen är intresserad av en utvidgning av detta internationella patentsamarbete, som är en viktig del av ärendet. Det som Jörn Svensson nu har hängt upp sig på är det europeiska patentsamarbetet. Jag hävdar återigen att sett från svensk nationell näringsekonomisk synpunkt och från de svenska uppfinnarnas synpunkt är det en fördel att få ett vidgat arbetsområde i dessa sammanhang. Jag kan inte heller riktigt förstå på vilka grunder Jörn Svensson bygger sitt påstående att Sverige skulle bli en tummelplats för monopolistiska maktintressen från den europeiska kontinenten. Jag skulle gärna vilja se, eller i varje fall höra, någon form av bevis för detta Jörn Svenssons påstående. Jag har inte alls mellan mitt första och mitt andra anförande försökt krypa ur något ansvar i detta sammanhang. Vi har behandlat de här aspekterna i lagutskottet, men det är självklart att vi inte har låtit dem komma till uttryck skriftligen, eftersom dessa frågor — som alltså Jörn Svensson nu berör — ligger vid sidan av det rent tekniska förfarande som patenträtten innebär.

Herr talman! Hela den här frågan om Sovjetunionen, som det ju är en avledningsmanöver från herr Svanströms sida att ta upp, kan vi avföra ur diskussionen, för vår diskussion gäller uteslutande det europeiska patentsamarbetet, dvs. det samarbete som rör EG-staterna. Sovjetunionen kommer inte alls in i det hela — vi berör inte den punkt under vilken det större internationella samarbetet hör hemma, för det sker i andra former än i det här fallet, som gäller mom. 2. Herr Svanström vill återigen förvandla denna fråga till en teknisk fråga, och han menar att det här skall vi ta ställning till på rent tekniska grunder. Det är bra märkligt. Vad är riksdagen om inte en politisk instans, och varför skall man då vara tyst just om de politiska aspekterna? Jag menar att det smakar något sjukt att man är tyst just om de politiska aspekterna och försöker reducera alltsammans till en teknisk fråga. Herr Svanström säger att han inte ser skymten av bevis för de farhågor jag har framfört, att EG-monopolen skulle öka sitt inflytande. Ja, herr Svanström, för det första tycker jag att när man själv så varmt och så intensivt som herr Svanström förespråkar ett uppgivande av svenska legala befogenheter till en europeisk instans, till en EG-instans, så är det egentligen den som förespråkar detta som skall ha bevisbördan och visa att det här är nyttigt och icke skadligt.

Är det inte detta som det hela handlar om? Och är denna uppenbara risk för én ökad monopolistisk utveckling någonting som centerpartiet — detta förment decentralistiska parti — så varmt kan verka för?
Herr talman! Först vill jag be Jörn Svensson att litet mera noggrant läsa betänkandet, bl.a. på s. 45 där det tydligt står att patentmyndighet ”i stat, vars officiella språk inte är engelska, franska eller tyska. får emellertid utföra sådan prövning om ansökningen görs av någon som är medborgare i eller har hemvist i den staten eller i angränsande stat som har tillträtt den curopeiska patentkonventionen”. Detta innebär således att prövningsmöjligheterna i Sverige inte kommer att försvinna i och med att vi tillträder den här konventionen. Sedan sade Jörn Svensson att han tycker att vårt agerande på något sätt smakar sjukt. Nu vet inte jag hur sjukt smakar. Men i fråga om den omkastade bevisbördan anser jag att Jörn Svensson är illa ute, för när jag vill ha fram någon form av bevis för hans konkreta påstående beträffande den ökning av maktkoncentrationens inflytande i Sverige som han gång på gång återkommer till, vill han ställa en ny fråga till mig. Det är, herr talman, att försöka komma undan litet väl lindrigt.
Herr talman! Beviset är ju, Ivan Svanström, den ökade möjligheten för utländska intressen att via en utländsk instans komma före och lägga beslag på saker och ting. Hade den svenska kontrollen varit fullödig och hade den bibehållits skulle detta inte ha kunnat ske.
Herr talman! Det sista som Jörn Svensson sade kan jag inte acceptera som ett bevis.

Sverige är ju inte nog stort för att uppfinningarna skall kunna säljas till ett större antal människor.
Herr talman! Farorna måste ändå, Ivan Svanström, bli större, om man har en utländsk instans till vilken utländska intressen kan inge taktiskt betingade ansökningar, som syftar till att så att säga i tiden lägga sig före de ansökningar som kan komma in till en svensk instans. Detta innebär ju att den svenska instansen avhänder sig en del av kontrollmöjligheten. Hur stor denna del är kan naturligtvis inte sägas på förhand. Men att man här har släppt en kontrollinstans som man inte borde släppa om man vill föra en självständig forskningspolitik här i landet, det förefaller mig ganska uppenbart.

Herr talman! Det är inte mer än tre månader sedan som den här frågan senast debatterades i detta forum. Den gången, liksom alla de andra gånger då vpk har rest frågan om förstatligande av byggmaterialindustrin. har utskottet avstyrkt och kammaren avslagit kraven. Under de år som vi har ställt dessa krav — och det har vi gjort redan långt innan det blev en borgerlig majoritet i riksdagen, alltså även under den socialdemokratiska regeringens tid - har monopoliseringen inom just byggnadsindustrin ökat. Statliga utredningar har konstaterat att koncentrationen har ökat betydligt. Under den senaste tioårsperioden har denna monopolisering och koncentration fortsatt, trots att koncentrationen då redan var stark. Vid tidigare debatter har statens företagarroll i denna bransch framhållits och då har de borgerliga politikerna gärna tagit till det gamla välkända slagträt Durox. Dess misslyckande berodde på ett ynkligt dåligt intresse hos den socialdemo 43 Byggnadsmaterialindustrin kratiska regeringen för att skapa ett statligt byggmaterialföretag. Samtidigt som det dåliga intresset omöjliggjorde cen statlig etablering mobiliserade storkapitalet motstånd för att slå vakt om sin monopoliserade ”guklgruva”. När vänsterpartiet kommunisterna föreslår ett förstatligande av byggmaterialindustrin, gör vi det med tanke på att ett statligt företag måste utgå från annat än kortsiktigt kapitalistiskt tänkande — för det är precis ett sådant tänkande man utgår från i dag. Det kortsiktiga profitintresset skadar samhället vad det gäller såväl utarmning av råvaror som miljöförstöring. I samhällets intresse måste ligga att ha hela landets sysselsättningsbehov tillgodosett. Vidare måste graden av samhällsnyttig produktion ökas och inriktningen ta hänsyn till de egentliga behoven. Den s.k. fria konkurrensen står i motsättning till detta och till den faktiska situationen inom byggmalterialindustrin. Enligt SPK. statens pris och kartellnämnd, finns omkring 160 olika konkurrensbegränsande avtal. Därtill kommer alla de övriga mygelavtal som finns — och att de finns visades för ungefär ett år sedan i den pressdebatt som då ägde rum. Det påvisades där att de största privata byggföretagen gjorde upp sinsemellan om vem som skulle ha jobben. Det finns tillfällen i en människas liv som vederbörande har anledning att ångra. För den nuvarande statsministern måste dessa tillfällen ha blivit många. Dagtingandet inom energipolitiken är inte en isolerad företeelse.

De ynka rader som utskottet hänvisar till i betänkandet beträffande avstyrkandet av vår motion är till intet förpliktande — och de förpliktar definitivt inte till att motverka den privata maktkoncentrationen. Tvärtom kommer ytterligare koncentrationer att ske inom både byggindustrin och annan industri här i landet. Att de-borgerliga ledamöterna i näringsutskottet tror på de här raderna om att det i regeringskansliet pågår ett arbete i syfte att ta fram ett näringspolitiskt program för byggbranschen, det kan kanske vara förståeligt. Men att socialdemokraterna ställer upp på dessa lösa premisser är sannerligen anmärkningsvärt. Är socialdemokraterna inte klara över vilken opinion det finns ute på arbetsplatserna inom exempelvis byggsektorn? Jag måste ställa frågan: Hur kan socialdemokraterna acceptera dessa till intet förpliktande rader, och hur kan ni förlita er på de borgerligas regeringskansli? Har inte erfarenheterna av ett och ett halvt års borgerligt styre fått er att tappa förtroendet för dem? Jag måste också ställa en fråga direkt till Knut Johansson och Lars Ulander, som brukar tala om att ta till vara byggnadsarbetarnas intressen: Hur kan ni stillatigande åse hur de privata kapitalintressena inom byggnadsmaterialin dustrin utövar sin monopolställning till förfång för bl.a. byggnadsarbe Nr 80 tarna? Onsdagen den Om det var på det sättet att ni i handling och inte bara i ord tog till vara 15 februari 1978 byggnadsarbetarnas intressen skulle ni också ställa er bakom våra krav på ett förstatligande av byggnadsmaterialindustrin. Från vänsterpartiet kommunisternas sida kommer vi även i framtiden att resa kravet på ett förstatligande av både byggnadsmaterialindustrin och andra industrier. Jag yrkar bifall till motionen 272.

Herr talman! Fritz Börjesson håller alltså med om att det finns en koncentration inom byggnadsmaterialindustrin. Och den koncentrationen är i privata händer. I siffror har redovisats följande. 1967 var 50 96 av byggmaterialsektorn i ett fåtal händer. 1974 ökade koncentrationen och uppgick till hela 67 96, dvs. en ökning från hälften till två tredjedelar. Efter 1974 har koncentrationen fortsatt. Den innebär monopolprissättningar. Den innebär nedläggning av industrier på olika orter i landet, som orsakar arbetslöshet m.m. Denna monopolinriktning av branschen, som på kort sikt skapar vinster för ägarna, som utgör ett fåtal, går cmot det stora flertalets intressen. Den går emot byggnadsarbetarnas intressen, den går cmot hyresgästernas behov. Hyrorna blir högre med monopolprissättning. Det finns skäl att ställa denna fråga till Fritz Börjesson med anledning av det vackra talet från Thorbjörn Fälldins sida 1976: Vilka åtgärder tänker centerpartiet föreslå för att bryta detta privata maktmonopol?

Herr talman! När riksdagen nu skall ta ställning till civilutskottets betänkande nr 5 om fastighetsdataverksamheten — ett betänkande som redovisar delade meningar — vill jag först notera att utskottet också har en gemensam uppfattning i väsentliga frågor. Denna gemensamma uppfattning tår inte döljas av de redovisade motsättningarna. 47 Fastighetsdataverksamheten Det grundläggande är att vi nu står helt eniga bakom en fortsatt utbyggnad av ett fastighetsdatasystem för hela landet. Vi står också eniga bakom principen att inskrivningsregister och fastighetsregister skall datoriseras samtidigt. Vi är eniga om att grunden och ramen för detta är det förtjänstfulla praktiska arbete som gjorts inom centralnämnden för fastighetsdata. När det gäller takten i arbetet går vi in I etappbeslut som ger stadga åt arbetsplaneringen. Jag vill också gärna peka på att både majoriteten och vi reservanter håller dörren öppen för att öka takten i datoriseringen. Men på en punkt har vi hamnat i skilda läger vid utskottsbehandlingen. Regeringen föreslår att vi skall binda oss för ett rikssystem av en annan typ än den vi haft i försöksverksamheten. Och regeringspartiernas representanter i utskottet har lydigt följt med. De säger att de har övertygats av propositionen, så att de omedelbart vill besluta om att dela upp driftsystem 1 i skilda system för fastighetsregister och inskrivningsregister. Vi reservanter har å vår sida inte blivit övertygade om att detta är den rätta lösningen. Vår grundläggande invändning är inte att det är klart utrett att delade system är sämre. Vi säger att det inte tillräckligt klart har bevisats att delade system är bättre än det vi har i försöken. Vi tycker att det inte är anständigt att ställa riksdagen inför det här valet förrän man klart kan beskriva alternativet och dess konkreta för och nackdelar. Vi vet alltså vad vi har men vi vet inte säkert vad vi får. Dessutom är det tydligen ostridigt så att det skulle gå att besluta om en delning också flera år härefter utan större olägenheter. Däremot kan det vara svårare att gå tillbaka till försökens ordning om man nu fattar ett beslut om delade system. Vår uppfattning är alltså i korthet att ingenting tvingar oss att fatta detta beslut nu och att regeringen inte hittills kunnat bevisa att delade system är sakligt sett bättre. Låt mig gå in på några punkter i de här diskussionerna för att belysa detta synsätt. Ett faktum tycks vi vara helt ense om, nämligen att försöken med driftsystem 1 visat att systemet i den skalan fungerat utomordentligt bra. Mot detta skall då ställas ett system som inte ens är slutligt utformat, än mindre prövat. En annan sak som vi också tycks vara ense om är att ett utbyggt driftsystem I är lönsammare än delade system. Det sägs ju också i propositionen. Justitiedepartementets företrädare har inför utskottet på den här punkten — med stort personligt engagemang f. ö. — hävdat två saker. Den ena är att denna skillnad i lönsamhet är mycket liten — vad nu detta är i pengar. Den andra är att det inte har gjorts några konkreta lönsamhetsberäkningar i den här delen — man har bara belyst trender. Man kan visserligen fundera över hur det är möjligt att ha båda dessa ståndpunkter på en gång - men faktum kvarstår att om man utgår från justitiedepartementets egna beräkningsförutsättningar så betalar vi flera tiotal miljoner extra för de delade systemen. Majoriteten anser att den nackdelen vägs upp av att man får ett system som är lämpligare på sikt. Vad vet vi om detta egentligen? Vad vi har fått oss till livs genom propositionen är bara allmänna teser ur datasystematikens Nr 80 värld. Onsdagen den En sådan tes är att stora integrerade system är sämre än små som täcker 15 februari 1978 bara en statlig myndighets egna behov. Det finns utan tvekan mycket sanning i detta. Någonstans måste det emellertid gå en gräns för det här resonemanget. Det som är intressant i det här sammanhanget är till en början om det från storlekssynpunkt ligger någon avgörande fördel i att bryta ut ungefär 10 96 av ett system, när man samtidigt måste öka den sammanlagda datamängden med 40 26. Det är den konkreta frågan. Den andra punkten av intresse är om varje myndighet alltid måste ha sitt eget system och att integration alltid är av ondo. I det här fallet har vi ett faktiskt behov av integration antingen vi delar system eller inte. En del av det behovet tillgodoser vi genom dubbelföring — data från det ena systemet förs löpande över till det andra. Kommer det kravet slutligen att stanna vid 40 96? Det är inte säkert, såvitt vi fått höra. Nåväl —- även om vi skulle dubbelföra allting till 100 96 så kanske vi i alla fall fick en fördel. Lantmäteriet skulle bestämma över sin bit och domstolsverket över sin. Det skulle kanske vara ett argument om det var så att de här verken tvistat inom sin samorganisation, centralnämnden för fastighetsdata. Det har de emellertid inte gjort. Tvärtom har verken alltid varit ense och ingen har kunnat peka på någon punkt där man kan se någon sannolik tvist. Också på den här punkten fattas det en överföring av den allmänna tesen till den konkreta verkligheten. En punkt i det här sammanhanget som tycks vara helt outredd är hur det kvarstående integrationsbehovet skall lösas vid en delning. Det sägs att problemet kan lösas, och det tror jag visst. Men hur och med vilka praktiska konsekvenser? Det får vi inte veta. Nåväl — men den pesonliga integriteten? Också här har vi i bakgrunden den allmänt sett obestridda tesen att det är lättare att hålla ordning på ett mindre system än ett större. Hur är det i det här konkreta fallet? Om vi tittar på den schablonmässiga uppställningen på s. 4 i betänkandet ser vi att det i praktiken kan vara fråga om koordinatregistret och adressregistret som inskrivningsmyndigheterna blir av med. Hur lång tid det dröjer innan de vill dubbelföra adressregistret vet jag inte, men förslaget kommer säkert. Då är det i praktiken kvar koordinatregistret. Skall det ligga endast i fastighetsregistret eller skall vi dubbelföra det också? Gör vi det kan vi slopa delningen, för då är vi tillbaka i driftsystem 1 igen. Kan det möjligen vara så att den debatt i debatten som ägnas åt koordinatregistreringen så att säga för ett eget liv också i delningsfrågan? I så fall skall man säga detta, så att vi kan debattera den frågan. F. ö. har vi en datalag och en datainspektion, som också i ett integrerat system kan ha det avgörande inflytandet. Vad användarna — förutom inskrivningsmyndigheterna och lantmäteriet — vill är inte heller klart utrett. Vi har fått höra förmodanden. Det skulle väl i och för sig inte vara någon konst att peka ut de uppgifter som användarna sällan frågar efter men som ändå måste finnas där för sammanhangets skull. 49 Fastighetsdataverksamheten samheten 50 Men ingen skulle väl komma på idén att i ett särskilt register lägga just de uppgifter som mer sällan är aktuella. Hur som helst — i det här fallet är det fastigheten som är det gemensamma begreppet.

Så är det dock inte. Det som måste göras vid ett bifall till propositionen är ett systemförslag. Det skall enligt justitiedepartementet remissbehandlas. Därefter måste regeringen ha rimlig tid på sig för att bedöma de samlade synpunkterna. Det tar minst ett år innan detta är gjort. Den praktiska innebörden av propositionen på den här punkten är att regeringen ensam någon gång under 1979 skall reglera det nya rikssystemet. Man vill inte redovisa resultatet för riksdagen och begära dess godkännande innan man startar ombyggnaden. I tid skulle man förlora kanske ett par månader på att ge riksdagen rätten att besluta i den här saken på ett fullständigare underlag. Det kan inte vara :avgörande i det tidsperspektiv vi arbetar i. Däremot kan det här beslutssättet bli avgörande för en annan sak -— tilltron till regeringens vilja att låta riksdagen fatta sakligt grundade beslut. Jag skulle under alla förhållanden vilja ställa en fråga för det fall att riksdagen nu följer utskottsmajoriteten: Kommer regeringen trots detta att redovisa sin slutliga bedömning för riksdagen - även utan ett formellt krav på godkännande — innan beslut tas om en ombyggnad? Enligt min mening är detta i vart fall ett minimikrav på praxis i umgänget mellan statsmakterna. Slutligen ännu en fråga som kanske inte får något svar. Det har i pressen förekommit uppgifter om att majoritetsåsikterna i betänkandet är en del i samregerandets kompromisser —att några borgerliga leda möters tillstyrkan är priset för eftergifter från motsidan på andra områden. Den teorin stöds av majoritetsskrivningens korthuggna ton där inga detaljresonemang redovisas. Det skulle kunna vara en förklaring — men inte en godtagbar ursäkt — för att utskottsmajoriteten avstår från rätten till en riksdagsprövning grundad på slutliga och mer fullständiga fakta. Herr talman! Jag yrkar bifall till den vid civilutskottets betänkande nr 5 fogade reservationen. Trots att denna — av de skäl jag antytt med min fråga nyss — förs fram endast av socialdemokraterna i utskottet tillgodoser den också vad företrädare för folkpartiet och centern hävdat i motionen 50.

Herr talman! Redan 1968 och 1970 beslöt riksdagen om nya system för fastighetsregistreringen och inskrivningsväsendet i landet. Besluten innebar bl.a. att man skulle övergå till att föra registren inom de båda områdena med hjälp av ADB. Man skulle vidare skapa ett enda integrerat system för Frågorna om att föra över fastighetsregistret och inskrivningsväsendet till ADB visade sig betydligt mera kostnadskrävande och invecklade än man från början hade räknat med. De tidsplaner som hade gjorts upp kunde inte hållas. Av bl.a. dessa skäl tillkallade den förra regeringen en parlamentarisk kommitté, fastighetsdatakommittén, för att närmare utreda förutsättningarna för ett rikssystem. Kommittén lämnade sitt betänkande under hösten 1976. Inom kommittén rådde enighet om att man borde gå över till ADB i fråga om både fastighetsregistreringen och inskrivningsväsendet. Ledamöterna var också ense om att projektet borde etappindelas på det sättet att man i en första etapp fattade beslut om ADB för fastighetsregistreringen. Beslut i fråga om inskrivningsväsendet borde enligt betänkandet anstå under några år. Enligt kommitténs samtliga ledamöter borde man sålunda — åtminstone för omläggningstiden, som får antas uppgå till minst 10-15 år — bryta sambandet mellan fastighetsregistreringen och inskrivningsväsendet i ADB-tekniskt hänseende. Vid remissbehandlingen utsattes fastighetskommitténs förslag för stark kritik främst i två hänseenden. En lång rad remissinstanser, bl.a. de som ansvarar för fastighetsregistreringen och inskrivningsväsendet och de som har ställning av kunder inom de båda: verksamhetsområdena, framhöll med skärpa att förslaget om en fördröjning av övergången till ADB på inskrivningssidan inte kunde godtas. De fackliga organisationerna intog samma ståndpunkt. Många av dessa remissinstanser förordade uttryckligen att man skulle vidareutveckla det nuvarande integrerade ADB-systemet, driftsystem 1, till ett rikstäckande system. Å andra sidan underströks från sådana myndigheter som - utan att för egen del vara engagerade i projektet — besitter ett särskilt kunnande på ADB området, att de delade kommitténs uppfattning att den ADB-tekniska integrationen mellan de båda registren borde brytas. Bland dessa instanser var statskontoret och riksrevisionsverket. Det kan tilläggas att domstolsverket, som är ansvarigt för inskrivningsväsendet, under utskottsbehandlingen bestämt har uttalat sig för delade system. I den nu aktuella propositionen om ändrade riktlinjer för fastighetsdataverksamheten har regeringen tagit fasta på och försökt tillgodose dessa båda huvudlinjer i remisskritiken. Regeringens förslag kan sägas vara en vidareutveckling av fastighetsdatakommitténs förslag om delade system. Gemensamt för kommittéförslaget och regeringens förslag är att fastighetsregistret och inskrivningsregistret förs över till skilda ADB-system. Däremot skiljer sig de båda förslagen åt på det sättet att enligt betänkandet inskrivningsregistret förs över vid en senare tidpunkt än fastighetsregistret, medan enligt regeringens förslag båda registren förs över till ADB i ett sammanhang. 51 Fastighetsdataverksamheten samheten Regeringens förslag tillgodoser både de särskilt ADB-kunniga myndigheternas önskemål om skilda system och nyttjarnas, kundernas och de fackliga organisationernas anspråk på en samtidig övergång. Jag skall här inte upprepa alla de skäl som i propositionen och vid utskottsbehandlingen har anförts till stöd för regeringsförslaget, men jag skall nämna några av dem. När det gäller systematiska faktorer har det bl.a. framhållits att stora integrerade system är svåra att ändra och medför större bundenhet till dagens teknik och dagens regelsystem än mindre, skilda system. Verkningarna av driftstörningar kan lättare begränsas i mindre system. Detsamma gäller riskerna för integritetsintrång. Under 1960-talet ville man integrera olika verksamhetsområden i stora dataregister. Skälet till det var att datorkraften var dyr. I dag är priset på datorkraften avsevärt lägre än då och utvecklingen går enligt experterna mot allt lägre priser. Systemen för fastighetsregistreringen och inskrivningsväsendet är avsedda att fortlöpande införas långt in på 1990-talet. Det ter sig mot den bakgrunden naturligt att inte bygga upp dem på en 1960-talsfilosofi som utvecklingen redan har passerat. De lönsamhetsberäkningar som —- på grundval av uppgifter bl.a. från berörda myndigheter — är grunden för propositionen, visar att skillnaden mellan den integrerade lösningen, driftsystem 1, och regeringens förslag, i propositionen kallad RRV-modellen, är förhållandevis liten. I den mån det i dag kan sägas föreligga några ekonomiska skillnader mellan de båda alternativen uppvägs dessa enligt regeringens bedömning mer än väl av att man med RRV-modellen får en systemlösning som är lämpligare på sikt. Den här frågan har nu utretts under mer än tio år — senast av en utredning med stark parlamentarisk förankring. Det är nu dags att komma till ett beslut i huvudfrågan och därefter helhjärtat gå in för ett genomförande av beslutet. Det vore fel att invänta detaljerade systemförslag för att riksdagen skall kunna fatta beslut i frågan. Det vore kostnadskrävande och det skulle förorsaka mycket onödigt arbete, om man i ett senare skede ånyo skulle gå in och ändra i dessa förslag. Av den anledningen är det av stor vikt att riksdagen nu tar principiell ställning i fråga om fastighetsregistreringen för att på det sättet ge klart besked om den fortsatta utvecklingen. Därmed röjer man mark för att snabbt få fram realiserbara systemförslag. Propositionen anger en klar och entydig handlingslinje. Den löser upp en rad bindningar, som har sin grund i den integrerade systemlösningen, men lämnar dessutom handlingsfrihet på en rad betydelsefulla punkter. Herr talman! Utskottet har förutom propositionen haft en motion att behandla. Den uttalar att man skall ta fram en tidsplan för den fortsatta överföringen av rikets fastighetsuppgifter till dataregister. Den föreslår också att riksdagen skall uttala sig för att driftsystem 1 används tills ett val mellan alternativen kan göras med beaktande av ekonomiska, säkerhetsmässiga, servicemässiga och andra faktorer. Utskottsmajoriteten har funnit att kravet på ett större beslutsmaterial inte kan ställas efter allt utredande som skett. Det material som har tagits fram «Nr 80 täcker hela området, och vi måste därför vara fullt mogna för ett beslut. Det Onsdagen den kan inte heller finnas skäl att i övrigt, som motionen gör, binda sig vid 15 februari 1978 driftsystem 1. En rad skäl som anförs i propositionen och som framförts vid . utskottsbehandlingen Jag har tidigare angivit dem — talar för att man skall Fastighetsdataverkdela upp driftsystem 1 i två olika system. samheten När det gäller socialdemokraternas agerande i utskottet är det märkvärdiga att de inte ens har en motion i ärendet. Utskottet har haft att behandla bara en icke-socialistisk motion. I vårt arbete har framkommit att socialdemokraterna valt en egen linje. Men som Maj-Lis Landberg underströk är vi i många stycken helt överens när det gäller utgångspunkterna för bl.a. överförandet av registren till ADB. Detta är det viktiga. Väsentligt är också att vi är överens om att inskrivningsregistret förs in samtidigt med fastighetsdataregistret, eftersom det ger de verkligt stora kostnadsbesparingarna. Socialdemokraternas reservation och det som Maj-Lis Landberg här har anfört går bl.a. ut på att det i utskottet och i propositionen förs alltför många resonemang i allmänna teser om att frågan inte är tillräckligt utredd. Därutöver sägs att det visserligen är obestritt att stora system är svårare att ändra och underhålla än små system, men därefter konstaterar man att den tesen inte är relevant just i denna situation. Men detta motiveras inte särskilt ingående. Det som gjorts till en huvudfråga i diskussionen i utskottet — även Maj-Lis Landberg förde fram det här — är de ekonomiska aspekterna. Då skall vi komma ihåg, som jag sade nyss, att de stora besparingarna kan göras genom att vi får ett inskrivningsregister på ADB så snart som möjligt. Huruvida man sedan skall ha ett integrerat system eller två olika system är det som diskussionen rör sig om. Där är det emellertid fråga om ganska små skillnader när det gäller ekonomin. Maj-Lis Landberg säger att det kan gälla tiotals miljoner kronors skillnad. Ja, vi har under utskottsarbetet fått uppgiften att det kanske rör sig om 30 milj.kr. underen femtonårsperiod. Men det är inte så intressant att räkna kronor, utan det intressanta är att se hur mycket vi kan vinna i pengar genom en rationalisering och genom att nu övergå till ADB. Vi måste fråga oss vid vilken tidpunkt de investeringar som vi nu skall göra har intjänats genom besparingar. Då finner vi att det med de olika förslag som har behandlats i utskottet inträffar någon gång mellan 1991 och 1993. Mellan den variant som regeringen har föreslagit och alternativet att fortsätta på driftsystem 1 är skillnaden bara några månader, och det är ju detta som är det intressanta. Därför kan jag inte förstå hur man med sådan emfas anför kostnadsskäl som argument mot vad regeringen och utskottsmajoriteten har föreslagit. Herr talman! Jag vill avsluta det här anförandet med att understryka att förutom allt det utredningsarbete som tidigare har utförts och som naturligtvis utgjort underlag också för utskottets arbete har vi i utskottet haft en rad föredragningar och hearings. Vi har varit i kontakt med nästan alla berörda myndigheter, parter och intressen i sammanhanget. Vi har under flera månaders tid haft ärendet på vår dagordning. Därför anser jag att majoriteten 53 samheten
Herr talman! Hu vudskälet till vår reservation är ju att utskottsmajoriteten föreslår kammaren att besluta någonting som man egentligen inte vet något om. Motionärerna, som kommer från folkpartiet och centerpartiet, har begärt att innan riksdagen tar ställning till det förslag som regeringen lagt fram skall man för riksdagen redovisa vilka ekonomiska, säkerhetsmässiga, servicemässiga och andra faktorer som är av betydelse vid valet mellan olika alternativ. Vi socialdemokrater ansluter oss i vår reservation till uppfattningen att detta skall redovisas för riksdagen innan beslut fattas. Jag måste än en gång framhålla att jag inte kan påstå att driftsystem 1 är bättre än varje annat alternativ. Vad vi säger är att driftsystem 1 är det enda alternativ som preciserats och som visat sig fungera bra. Men jag kan absolut inte påstå, som regeringen gör, att ett skisserat system med delningen som huvudingrediens är bättre än driftsystem 1. Regeringen har inte lagt fram tillräckliga skäl för sitt förslag. Jag vill också upprepa att hur än sakprövningen skulle utfalla vid en fullständig redovisning av fakta så är det närmast otillfredsställande att kräva dessa långsiktiga ställningstaganden när hela argumenteringens kärna är en halv sida allmänna teser.
Herr talman! Det har ju genomföns ett utredningsarbete inom regeringskansliet vars material vi har haft tillgång till under utskottsbehandlingen. Som jag förut sade, har vi också haft en rad företrädare för olika intressen, myndigheter och verk på uppvaktning hos oss i utskottet. Därför måste det verkligen anses vara ett slag i luften att påstå att utskottet inte skulle ha haft tillräckligt beslutsunderlag. Maj-Lis Landberg menar att vi inte vet riktigt vad vi beslutar om när vi säger ja till de principer som har angivits i propositionen. Emellertid är det just principerna som måste vara vägledande. Att invänta i detalj utarbetade systemförslag som tar både tid och pengar i anspråk kan, som jag sade förut, inte vara rätt väg. Vi måste ge ett klart besked till myndigheter och övriga inblandade om hur vi ser på den fortsatta uppbyggnaden av de båda registren —- om det skall vara delat eller icke delat system. Det finns, som jag anförde tidigare, en rad skäl för att ha ett delat system. Uppfattningen att det skulle vara fördelaktigt med ett stort, integrerat system bygger på gamla idéer och det har framkommit att ett sådant system skapar många problem i den dagliga användningen. Vi vet att driftstörningar och tekniska problem i stora system får återverkningar i avsevärt större omfattning än de får i mindre system. Vi vet också att det från integritetssynpunkt är värdefullt med mindre system i stället för större. Bl. a. datainspektionen har uttalat farhågor för ett stort system. Maj-Lis Landberg säger att vi vet vad vi har, men så enkelt är det inte. Nr 80 Drifisystem 1, som har använts på försök i Uppsala län, täcker ungefär 3 96 av Onsdagen den hela det område som det stora rikstäckande systemet skall arbeta med. Vi vet 15 februari 1978 inte alls om erfarenheterna av dessa 3 26 kan vara lätt applicerbara på hela det övriga arbetet i landet. Det vi vet är att man hållit på i tio år med dessa 3 96 och likaså att driftsystem 1 blivit mångdubbelt dyrare än vi någonsin hade kunnat tro. Kostnaderna belöper sig på ungefar 100 milj.kr. hitintills, och allt talar för att detta utomordentligt komplicerade system inte är ett bra underlag att bygga vidare på när det gäller hela landets fastighetsregister. Vi skall komma ihåg att det rör sig om 12 miljarder tecken i databaserna i ett enda system. De som nu förespråkar detta bör ha den saken i minnet. Den ger en uppfattning om vad det gäller i ett system av detta slag. Det finns sålunda många skäl att bryta upp systemet — datapolitiska, ekonomiska och praktiska skäl — och ha två system. Det är det principbeslutet vi fattar nu. Riksdagen har alla möjligheter att återkomma i olika sammanhang —- både att studera det fortsatta arbetet och att ta ställning till kostnaderna, eftersom det blir en normal procedur i samband med det vanliga budgetarbetet.
Herr talman! Jag vet inte varifrån Georg Danell får sina uppgifter, men vad som ändå framgår av propositionen är ju att ett delat system blir något dyrare än driftsystem 1. Georg Danell uppehåller sig mycket vid de ekonomiska frågorna. Vi kanske mera har gått in på den principiella frågan att man skall vara tvungen att ge en fullmakt till regeringen rörande något som man vet väldigt litet om. Det är detta vi protesterar mot. Men de ekonomiska kalkylerna är ett kapitel för sig. Det vi har är beräkningar under vissa förutsättningar av kostnader och intäkter ett antal år framåt. I ett av de alternativ som departementet självt redovisat är förslaget i propositionen 100-200 milj.kr. dyrare än driftsystem 1. I det alternativet skiljer sig också lönsamheten uttryckt i återbetalningstider avsevärt mer än man vill hävda som officiell ståndpunkt. Om vi sedan justerar de här kalkylerna med hänsyn till att man möjligen hunnit föra över några tingsrätters fastigheter till driftsystem 1, så blir det under alla omständigheter i det alternativet kvar många tiotal miljoner i merkostnad. Vi är antagligen ense om att de här kalkylerna är gjorda under vissa förutsättningar. De ger alltså inte något allmängiltigt belopp i kronor. Detta är i sin tur naturligt, eftersom inte ens de utredningsbara förutsättningarna klargjorts. Vad jag ville poängtera var att man inte skall bagatellisera skillnaden. Det kan visa sig vara fråga om avsevärda belopp. Vi är också ense om en sak i propositionen: Det är under alla förhållanden delningen som är dyrast. Det är denna merkostnad och den allmänna förseningen genom att resurser går åt för ombyggnad under ett par år som vi skall väga mot eventuella fördelar på sikt av en delning. Observera att ett delat system inte kommer att kunna tas i drift förrän år 1981 — sålunda ett år senare 55 samheten När man nu inte lyckas presentera konkreta argument för att det över huvud taget blir några fördelar, så är vår inställning mer förklarlig. Vi vill vänta och se, och vi vill ha ett förslag från regeringen som tar upp både de ekonomiska och de servicemässiga problemen.
Herr talman! Trots att alla vet att siffrorna 100-150 milj.kr. är fel använder sig Maj-Lis Landberg av dem. Men liksom den socialdemokratiska reservationen gör hon vissa förbehåll när det gäller siffrorna. Nu är det emellertid alldeles oriktigt att använda dessa siffror i debatten, eftersom förutsättningarna för dem är helt felaktiga. Här talar man om igångsättning av de olika systemen vid olika tidpunkter tidpunkter som inte i dag är aktuella. Propositionen går ju på den linjen, att ingen del av arbetet skall hindras, utan arbetet skall fortsätta som förut till att börja med. Sedan, när vi fått förslaget om de delade systemen, skall vi dela upp allt det material som redan är lagt på ADB. På det viset blir det inga hinder i det fortsatta arbetet utan en smidig övergång till de båda nya systemen. Jag verkar kanske bagatellisera de ekonomiska skillnaderna. Men det jag uttalar är att med de beräkningar och all den kunskap som vi har i dag kan ingen bevisa att det ena systemet är avgjort dyrare än det andra. Det är omöjligt att göra det. Det kan gälla några tiotal miljoner på 15 års sikt. Och alla iden här kammaren vet att sitter man på det viset och mäter millimetrar långt in i framtiden så är man på allt annat än fast mark. Vi vet däremot att stora system skapar stora problem. När de går sönder och när det blir driftstörningar av olika slag, tekniska problem, är det mycket svårare att klara upp dem i ett stort system än i ett mindre — det har vi erfarenheter av på flera andra områden, inte minst inom försvaret, för att nämna ett exempel. Låt mig också citera ur ett yttrande som kom för några år sedan från centralnämnden för fastighetsdata: ”Erfarenhet av projekt med en hög ambition rörande funktionell samordning torde saknas helt. Det torde föreligga en betydande risk att sådana projekt inte kan genomföras. —- —- Som RSV påpekat i sin översyn av systemet för folkbokföring och beskattning ställs inom ett enskilt system mycket stora krav på den personal som arbetar med systemen. Visserligen kan inom vissa personalkategorier arbetet begränsas till ett system, men för andra kategorier, såsom operatörer, masteroperatörer och systemprogrammerare, torde detta inte vara möjligt. Man bör också observera den ökade komplexiteten och tidsåtgången vid felanalys, återstart och rekonstruktion av databaser.” Detta är bara ett av de många exempel som vi under utskottsarbetet har fått på att det finns all anledning att stoppa en vidare uppbyggnad av ett stort integrerat system av dessa båda register och i stället gå på en också ur datapolitisk synvinkel vettigare linje, nämligen att ha mindre åtskilda datasystem. Herr talman! Vi diskuterar inte driftsystem 1 här. Vad vi reservanter vill är Onsdagen den att regeringen skall ge riksdagen möjlighet att se hur det nya systemet 15 februari 1978 kommer att fungera och vad det kommer att kosta — det är där vi skiljer oss åt. Vi har inte på något sätt bundit oss för driftsystem 1. Vi är överens om att driftsystem I skall fortsätta under den tid man försöker komma fram med ett annat system —-eller hur, Georg Danell? Vad vi reservanter kräver är att det redovisas för riksdagen både hur det nya systemet skall fungera och vad det kostar när man kommer fram till detta system -— det är skillnaden. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Det här ärendet illustrerar brister i regeringsbestyren som det kan vara intressant att ta del av för kammarens ärade ledamöter. Jag erkänner att det är svårt att hitta bristerna när man läser utskottsbetänkandet, som vi är eniga om. Där har vi ett så ädelt språk att vi inte i klara verba säger vad det är fråga om. Men det har vi försökt uttrycka i ett särskilt yttrande. Och jag skall ytterligare försöka förenkla resonemanget för att visa vad det är fråga om. Det gäller bidrag och lån för energibesparande åtgärder inom befintlig 57 bostadsbebyggelse. Vi bestämde oss för sådana bidrag och lån häromsistens. Men efterfrågan på dessa lån blev av mycket stor omfattning, som vi inte hade väntat. Redan den 25 oktober förra året begärde bostadsstyrelsen påspädning på anslagen för att kunna tillgodose de behov man såg framför sig. Det tog emellertid lång tid för regeringen att komma fram till ett ställningstagande i frågan. Man hade chansen att späda på den 11 november —- då förslag om tilläggsstat lades fram. Men den chansen tog man alltså inte. Regeringen fattade beslut den 22 december, och då använde man sig av finansfullmakten, som är till för att användas när man skall göra insatser för att främja sysselsättningen i landet. Det hjälpte inte heller med detta beslut, utan det dröjde ytterligare nästan en månad innan man kom sig för med att expediera ärendet, vilket skedde den 17 januari. Men alltjämt väntar de lånesökande ute i landet på besked. Kommunerna har fortfarande inte kunnat verkställa det som bostadsstyrelsen begärde redan den 25 oktober förra året. Man kan då fråga sig vad den här klantigheten beror på. Jag ifrågasätter inte den duglighet och kunnighet som finns inom budgetdepartementet; det vore felaktigt att påstå att man där inte har klarhet i sitt eget sätt att fungera. Men agerandet i den här frågan kan vara ett uttryck för en vilja att inte få till stånd ombyggnad i den omfattning som man på bostadsdepartementet hade intresse av. Jag kräver inte att man på ett specialdepartement skall känna till finesserna i samband med alla olika anslag som riksdagen beviljar, och det är tänkbart att man inom bostadsdepartementet inte insåg problemen med att i det här fallet använda finansfullmakten. Att det var felaktigt att här använda sig av finansfullmakten blev uppenbart för några veckor sedan, när bostadsstyrelsen skulle få pengarna sedan regeringen hade expedierat ärendet i januari. AMS sade ju då: Det här är inte era pengar, utan det är våra, och de skall ut vid tidpunkter och på platser som vi rekommenderar. Vi fick således då en komplicerad situation. Nu har utskottet tagit över ärendet och sagt att pengarna skall gå på den normala budgeten och att man skall slopa detta med finansfullmakten. Utskottet har alltså föreslagit en ändring av ett beslut som regeringen fattat - utskottet har naturligtvis inte föreslagit ändring av beslutet rörande finansfullmakten, utan man har föreslagit ett utrymme för samma belopp i den normala budgeten — och därmed så att säga knäppt regeringen på näsan. Jag har med detta velat göra riksdagens ledamöter uppmärksamma på detta ärendes behandling. Jag vill också kort beröra en annan fråga som kommer att tas upp senare i samband med att vi behandlar propositionen 76 om energiplan för befintlig bebyggelse, och det gäller utformningen av anslaget enligt gällande bidragsregler. Det har skett en explosion när det gäller efterfrågan på bidrag för att minska energiåtgången i hus. Det är då fråga om småhus som man förser med nya ytterväggar — en del med nya tegelväggar, en del med nya plåtväggar och andra med förbättrad isolering som skall hålla kylan borta och bevara värmen i kåken. Det här har alltså blivit en kolossal anstormning när det gäller Nr 80 ansökningar om bidrag och lån. Onsdagen den Man skulle mot den bakgrunden kunna tro att alla småhusägare runt om i 15 februari 1978 landet nu har blivit energimedvetna. Det vore i och för sig bra, men det kan också vara så att det här har gått snett på något sätt. Vi har ju erfarenhet av en liknande utveckling när det handlade om pannbyten. Många husägare fick då sina pannor utbytta, trots att det inte alltid var motiverat från energibesparingssynpunkt. Vi vet itne om det nu aktuella bidraget ger energispareffekter som något så när rimligt svarar emot de kostnader som samhället påtar sig för att få de här nya tegelväggarna, plåtväggarna osv. Man bör således så småningom undersöka den saken. Diskussionen om detta kommer alltså att tas upp i samband med behandlingen av propositionen 76, men jag har redan nu velat anföra att frågan om det här bidragets utformning bör ägnas särskild omsorg. Låt mig slutligen, herr talman, bara säga några ord om ytterligare en detalj i den här frågan, en detalj som är nog så viktig och som vi är eniga om. Den behandlas i en mening på s. 3 i betänkandet: ”Utskottet har förutsatt att motsvarande ram —-— kommer att disponeras på det sätt som är lämpligt med hänsyn till sysselsättningsläget i stort och i olika regioner.” Det är nämligen så att spareffekten bör bli densamma, oavsett var kåkarna ligger i landet. Men sysselsättningsläget är ju varierande i landet, och om spareffekten skall bli densamma — det kan naturligtvis bli några variationer, men man gör ju inga undersökningar i de enskilda fallen och man ställer inga krav i sammanhanget — då bör man se till att medlen i största möjliga utsträckning disponeras för orter som har dålig sysselsättning för byggnadsarbetare och för projekt där anställd arbetskraft utför arbetet.

Herr talman! Det anförande som herr Bergman höll vände sig inte på något sätt mot det förslag som utskottet föreslår riksdagen att ta ställning till, utan det sysslade med detaljer under förberedelsearbetet. Det kan därför knappast bli någon debatt mellan vice ordföranden och mig, eftersom jag håller mig till det betänkande som civilutskottet lägger fram. Regeringens proposition 107 med ändrade regler för energisparstödet, som i vissa avseenden kritiserades av socialdemokraterna. har fått till effekt att efterfrågan på energisparlån har ökat i så stor utsträckning att bostadsstyrelsen, redan efter det att ungefär en fjärdedel av budgetåret hade gått, gjorde en hänvändelse till regeringen om ökat anslag. I framställningen omtalades att stor aktivitet råder och att ytterligare pengar behövs. Det är bra att intresse finns för att på frivillig väg åstadkomma en bättre hushållning med energi då det gäller bostadsuppvärmning. a "Vi har i utskottet observerat de problem som uppstått för länsbostadsnämnderna, vilka inte kan fatta några lånebeslut utan att först få större ramar och anslag. De förändringar i själva anslagsutformningen, som var nödvändiga för att det skulle fungera snabbare, har vidtagits. Annars tycker man att 59 fråga 60 det beslut som regeringen har fattat administrativt skulle kunna hanteras på ett sådant sätt av ämbetsverken, att det hade varit möjligt att få ut pengarna till verksamheten. Såsom vice ordföranden konstaterade skapar ju de miljoner som nu går till energisparlån sysselsättning inom olika delar av det näringsliv, som verkar på byggnadssidan. Med ungefärligen den formulering som står i vårt betänkande och som finns med i energisparplanen borde anslaget kunnat delas ut på regionerna utan att man går till granskning och beslut i varje enskilt ärende. Då hade det hela fungerat bra. Nu gör man den förändring som vi föreslagit i utskottet och som vi är överens om. På det sättet får vi möjlighet att beta av de långa listor som finns hos de berörda länsbostadsnämnderna. Resultatet av propositionen 107 har, som sagt, blivit en mycket stor frivillig aktivitet, och därför finns det anledning att se till att anslagstillförseln fungerar.
Herr talman! Jag tror fortfarande inte att Kjell Mattsson hade förväntat sig att myndigheterna skulle fungera så att frågorna hade kunnat lösas utan att vi tagit över beslutet. Jag hoppas verkligen att myndigheterna följer de riktlinjer som Svea rikes lag föreskriver dem att göra. Om jag vore ordförande i utskottet, skulle jag inte vilja uppmana dem till att bryta emot detta.

Herr talman! Detta är inte någon uppmaning till lagbrott. Jag tror att vice ordföranden och jag är överens om att vi många gånger bara eftersträvar att myndigheterna hanterar bestämmelserna på ett praktiskt sätt så att allt fungerar. Det är inte fråga om lagbrott. Enligt tidningsuppgifter medförde det flygplan som under gårdagen störtade utanför Gävle icke någon nödsändare. Vill statsrådet redogöra för de bestämmelser som gäller för beviljande av dispens från skyldigheten att medföra nödsändare på flygplan?